Fru talman! Jag vill göra en liten kommentar när det gäller frågan om lokaliseringen. Jag instämmer med Anita Johansson om vikten av att myndigheten lokaliseras utanför Stockholms innerstad. Staten är en viktig och dominerande arbetsgivare i Stockholmsregionen och har ett mycket stort ansvar för att arbetstillfällen i regionen är så ojämt fördelade. Det får stora konsekvenser i form av tröttande arbetsresor. Vi måste bygga upp en trafikapparat som för in massor av människor till innerstaden varje morgon och ut från innerstaden varje kväll, vilket innebär stora sociala påfrestningar och mycket stora samhällsekonomiska kostnader. I och med regeringsskiftet år 1982 avbröts tyvärr den strävan att få en bättre fördelning av statliga arbetsplatser inom regionen som den tidigare ickesocialistiska regeringen hade haft. När det gäller statlig verksamhet i förortsområdena har tvärtom skett en utarmning. Nedläggningen av försäkringsrätten i Handen är ett av många exempel på detta. Men det innebär också att det nu finns bra lokaler i Handen som skulle kunna användas för detta ändamål. Lokaler i litet mindre centrala lägen är dessutom billigare än lokaler i Stockholms innerstad. I det pressade statsfinansiella läge som vi befinner oss i finns det ytterligare skäl för att se till att denna myndighet inte placeras i innerstaden utan en bit ut, och Handen är ett mycket bra förslag. Jag har också under hand försökt att framföra den synpunkten till regeringen, och jag hoppas att den återknyter till tidigare traditioner och verkligen ser till att det blir en bättre fördelning av den statliga sysselsättningen i Stockholmsregionen.
Fru talman! Jag vill först och främst svara på den fråga Hans Göran Franck ställde i sitt anförande. Den 11 december kommer vi här i kammaren att ta ställning till frågan om resurserna. Då kommer nämligen socialförsäkringsutskottets förslag till tilläggsbudget, som belöper sig på över 24 milj.kr., att behandlas. Det är bra att vi alla är överens om att det blir en bättre ordning med den nya nämnden. Det känns bra att alla ställer upp så helhjärtat bakom detta, även om vi har litet olika uppfattning om hur det skall gå till. Det är viktigt att man följer upp denna verksamhet, ser hur det fungerar och kan göra justeringar i de fall som behövs. När det gäller frågan om muntlig förhandling framgår av utskottets betänkande att utskottet anser att sådan kan vara bra ur rättsäkerhetssynpunkt. Jag kan hålla med Hans Göran Franck om att det kanske låter litet konstigt med tanke på att förfarandet inte varit särskilt frekvent inom invandrarverket. Men riksdagen har genom konstitutionsutskottet uttalat att muntlig förhandling borde ha utnyttjats oftare inom invandrarverket och kritiserat verket på just den punkten med tanke på hur viktigt det kan vara att man också får framföra sina synpunkter muntligen. Jag utgår ifrån att man också inom denna nämnd kommer att ta till vara den möjligheten.

Fru talman! Jag vill bara uppmärksamma Anita Johansson på att det jag kritiserade inte var att det försvann statliga arbetstillfällen från Stockholmsregionen utan att det i så stor utsträckning var de arbetstillfällen som fanns ute i förorterna som försvann. Haninge har t.ex. drabbats hårt. Det är därför viktigt att nu åter lokalisera statliga arbetstillfällen till förorterna. Detta är då ett mycket bra tillfälle, och det är vi tydligen ense om.

Fru talman! Detta betänkande från lagutskottet behandlar frågan om att godkänna ett protokoll rörande tillämpningen av två internationella överenskommelser på atomansvarighetsområdet och vidare en ändring i den svenska atomansvarighetslagen. Regeringen har i propositionen föreslagit att det högsta skadeståndsbelopp för vilket innehavaren av en kärnkraftsanläggning svarar höjs från 800 milj.kr. till 1,2 miljarder kronor. I anledning av propositionen har två motioner väckts, en från vänsterpartiet och en från centern. När det gäller vänsterpartiets motion framhåller vi att det för företag som bedriver farlig verksamhet normalt gäller ett s.k. strikt ansvar. Det betyder att den som bedriver en viss verksamhet skall ersätta skador av densamma även om uppsåt eller vårdslöshet ej förelegat, och ansvaret är dessutom obegränsat. Men när det gäller konsekvenser av kärnkraftsolyckor är det emellertid annorlunda. Här finns ett begränsat ansvar för kärnkraftsindustrin, och det gäller även det statliga ansvaret. Om en stor olycka skulle hända, får kanske allmänheten själv stå sitt kast. Vi delar också de synpunkter som framförts i centermotionen, bl.a. om det anstötliga i att vid en eventuell allvarlig olycka i ett kärnkraftverk skulle tusentals företag och enskilda förlora egendom och tvingas i konkurs, medan reaktorägarna skulle inkassera försäkringarna. Självfallet inser vi att inget försäkringsbolag eller grupp av bolag kan åta sig att teckna försäkringar i den storleksordning som det här kan bli fråga om. Det gör att man måste överväga andra lösningar på problemet. En lösning kan vara att staten tar på sig det fulla skadeståndsansvaret, eller också får man se till att verksamheten upphör. Vi tycker det är märkligt att inte marknadskrafterna skall gälla även när det handlar om kärnkraften. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till den meningsyttring som finns fogad till betänkandet. Den meningsyttringen omfattar även de synpunkter som finns framförda i centermotionen.

Fru talman! Ansvaret vid en atomolycka kan inte överblickas, och det får även internationella konsekvenser. Det faktumet är en del av bakgrunden till att man i detta sammanhang har en internationell reglering på samma sätt som för oljeskador och annat som kan vara av gränsöverskridande karaktär. I betänkandet finns en redogörelse för bakgrunden till det ärende som behandlas i dag och de konventioner, protokoll och annat som gäller. Jag ber, fru talman, att få hänvisa till betänkandet, och jag går inte närmare in på den bakgrunden. När energiuppgörelsen träffades mellan socialdemokraterna, folkpartiet liberalerna och centern togs även denna fråga upp. Inriktningen var att man även skulle höja gränsen för det högsta skadeståndsbelopp som anläggningsinnehavarna skall svara för. Man konstaterade också att det inte var förenligt med Pariskonventionen att ålägga anläggningsinnehavaren ett obegränsat ansvar, men man sade att regeringen med hänsyn till frågans vikt aktivt bör driva frågan om ett vidgat ansvar i internationella sammanhang. I betänkandet finns också redovisat att andra länder, t.ex. Tyskland, Nederländerna och Frankrike, har högre skadeståndsbelopp. De två motioner som lagutskottet har behandlat i samband med propositionen tar fasta på detta med ett höjt belopp. Det har också utskottet gjort när man har besvarat motionerna. Man har där lagt fast att det inte är fråga om att ställa sig utanför det ersättningssystem som gäller i Västeuropa. På den punkten är vi eniga. Vi måste alltså ha den här formen av reglering. Men när det gäller den framtida regleringen och de framtida skadeståndsbeloppen -- det är ju det diskussionen gäller i motionerna -- säger utskottet att regeringen noga måste följa den här utvecklingen och efter hand som förhållandena ändras och medger ett ökat skadeståndsansvar skall man återkomma till riksdagen med förslag. Vi har också sagt att det kan se egendomligt ut att en så stor del av försäkringskapaciteten tas i anspråk för själva atomkraftsanläggningen och inte för de människor och deras egendom som kan komma att drabbas av en olycka. Utskottet säger att det mot den bakgrunden finns all anledning för regeringen att ta upp överläggningar med kärnkraftsindustrin och att man skall arbeta med frågan om att höja beloppen. Med detta konstaterar vi också att det inte behövs något särskilt tillkännagivande till regeringen. Vi utgår ifrån att regeringen tar fasta på vad utskottet har sagt. Det är alltså regeringens uppgift nu att följa denna fråga. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande. När det gäller meningsyttringen från John Andersson ansluter han sig där till att anta det propositionsförslag som ligger. Han har sedan, i samma riktning som motionerna, utvecklat vad regeringen vidare bör göra och talar i meningsyttringen om den framtida höjningen av beloppsgränsen. Detta gör ju utskottet också. Jag yrkar avslag på yrkandet från John Andersson.

Fru talman! Det sägs att detta är en konstig och underlig lagstiftning. Det är inte hela sanningen. Verkligheten är att den lagstiftning som finns i dag när det gäller atomansvaret är sjuk. Skälet till att den är sjuk är naturligtvis dess tillkomst. Den tillkom på den tiden när man oreserverat hyllade kärnkraften. Detta illustreras tydligt av den text som fanns i atomansvarighetsutredningen när den presenterade sitt förslag i slutet av 50-talet. Där talade man om att man var nödgad att ta atomkraften i anspråk, kosta vad det kosta vill. Man talade om att det var orimligt att kärnkraften ålades stora kapitalkostnader, eftersom man skulle ta kärnkraften i anspråk. Man sade att det inte var sannolikt att någon, bortsett möjligen från staten, skulle vilja satsa kapital i en atomanläggning utan ansvarighetsbegränsning. Det var nog ett riktigt konstaterande. Vi har ju dess bättre haft en förändring i samhällsdebatten sedan dess och även en förändring i synen på kärnkraften. Men detta finns alltså kvar som en kvarleva. Det kan var och en som vill se hur sjuk den här lagstiftningen är förvissa sig om, genom att gå hem och titta i sin hemförsäkring. Där kan man finna att en bra hemförsäkring täcker det allra mesta som kan drabba en rent materiellt sett. Den täcker jordbävningar från, jag tror, 4,4 på Richterskalan. Den täcker vattendammras, för att nu ta en energianläggning som ett exempel. Det täcks i en vanlig hemförsäkring. Men hemförsäkringen gör undantag på två punkter. Den ena är världskrig och den andra är kärnkraftsolyckor. Där kan man till att börja med se i vilket sällskap kärnkraften befinner sig när professionella riskvärderare som försäkringsbolag skall titta på den. Skälet till att de här undantagen finns i våra hemförsäkringar är att det finns en undantagslagstiftning i form av atomansvarighetslagen. Den härstammar, som jag sade tidigare, fru talman, från en tid som är så uppenbart förlegad. När vi nu har riksdagsbeslut om att kärnkraften skall avvecklas är det ju rimligt att man ser till att lagstiftningen fortsättningsvis inte innebär ett ekonomiskt gynnande av kärnkraften. Det nya majoritetsförhållandet i riksdagen borde också ge stöd för en reform som innebär att man stärker skyddet för äganderätten och ersätter en politisk värdering av kärnkraften med en marknadsvärdering. Då minskar betydelsen av statliga garantier för den här i stora stycken privatekonomiska verksamheten. Detta har man nu gjort i andra länder. I Tyskland t.ex. har man gått utöver det som är golv i de gällande konventionerna och också förbehållit sig regressrätt gentemot reaktorägarna på belopp som blir större än vad det bottenliggande ansvaret skulle kunna tänkas vara. Det finns som sagt försäkringar, och som har påpekats här tidigare är det man kallar försäkringsutrymmet begränsat, eftersom reaktorägarna på grund av krav från sina långivare har tagit höga försäkringar på den egna egendomen. Därmed har man liksom betat av en stor del av det försäkringsutrymme som finns. Kvar blir alltså väsentligt mindre för dem som kan komma att drabbas, dvs. för tredje man. Fru talman, konsekvenserna av detta blir att om man tar en osannolik, men tänkbar, mycket allvarlig olycka i t.ex. Forsmark, skulle tusentals företag och enskilda förlora egendom och tvingas i konkurs medan reaktorägarna skulle inkassera försäkringar på verket som uppgår till 9 miljarder kronor. På detta sätt skulle de själva gå helt skadeslösa ur händelsen. Det är uppenbart anstötligt att de som genom sin verksamhet orsakar en katastrof skall ha förtur till tillgängliga resurser. Från rättvisesynpunkt är det anstötligt. Nu har utskottet dess bättre behandlat den här frågan mer seriöst än vid tidigare hantering. Utskottet har också instämt i de bedömningar vi har gjort i vår motion om att det förhållande som råder i dag inte är bra utan måste ändras. Fru talman! Jag skulle vilja gå så långt som att säga att om man hyllar en sund och riktig marknadsekonomi, måste man rimligen ta avstånd från denna kvarleva av ett planhushållningstänkande när det gäller att skydda den här typen av verksamhet genom att staten och ytterst medborgaren måste hålla verksamheten under armarna för att den skall bära sig. Litet av det återspeglas alltså i utskottets betänkande, men jag tycker inte att det är riktigt.

Gör man det, skall man också till slut, tror jag, kunna konstatera att kärnkraften är sakligt död, död som risk och död som politisk idé.

Fru talman! Jag vet inte om det är tillåtet att citera icke närvarande ledamöter när det gäller sådant som de inte har sagt i officiella protokoll, men jag skall ändå återge det som jag uppfattade att tredje vice talman Bertil Fiskesjö sade -- jag tror att det var i konstitutionsutskottet -- att man inte kan skriva in ditten eller datten i en grundlag. I ett inlägg i pressen har han också tagit upp och delvis kritiserat regeringens tankegångar om att stärka äganderätten i grundlagen, och han efterlyser konkreta förslag om hur de grundlagsändringarna skulle se ut. Utskottet vill att riksdagen skall avslå förslaget om att skriva in allemansrätten i grundlagen, med hänvisning till att det är oklart vad begreppet i själva verket innebär. Men vi har redan allemansrätten inskriven i naturvårdslagen. I dess 1 § står det så här: ''Naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas. Den är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Envar skall visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med naturen. Kan vid arbetsföretag eller eljest skada å naturen ej undvikas, skola de åtgärder vidtagas som behövas för att begränsa eller motverka skadan.'' Då tycker jag att det skulle kunna vara naturligt att man helt enkelt skrev in i grundlagen just passusen om att naturen utgör en nationell tillgång som skall skyddas och vårdas och att den är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. Det är en formulering på ungefär samma abstraktionsnivå som dem vi redan har i grundlagen när det gäller rätten till arbete, osv. Sedan är det klart att man på något sätt måste precisera de här rättigheterna. Det finns också en passus i regeringsformen -- 2 kap. 18 § -- där det står: ''Varje medborgare vilkens egendom tages i anspråk genom expropriation eller annat sådant förfogande skall vara tillförsäkrad ersättning för förlusten enligt grunder som bestämmes i lag.'' Man kanske kan tänka sig ett tillägg där som handlar om allemansrätten. Om någon åsamkas omfattande skador, skall denne vara tillförsäkrad ersättning enligt lag, och så får man ha en särskild lag som preciserar detta närmare. Jag tycker inte att det är så väldigt konstigt. Nu har jag också sett ett utkast till direktiv för den utredning som skall syssla med frågan om äganderätten. Där sägs det att den enskildes äganderätt i princip skall vara orubblig, och inskränkningar skall endast få ske i klart angivna fall. Jag kan för mitt liv inte tycka att det är formuleringar som är mera precisa eller mera möjliga att precisera än när det gäller allemansrätten, snarare tvärtom. Man säger också i utkastet till direktiv att näringsfriheten skall skrivas in i grundlagen. Jag tycker faktiskt att svenska folkets urgamla allemansrätt är en betydligt mer grundläggande demokratisk allmän fri och rättighet än äganderätten. I den socialdemokratiska motionen, där det föreslås att allemansrätten skall skrivas in i grundlagen, betonas väldigt mycket vikten av att informera, att tala om för inte minst dem som kommer från andra länder vad den svenska allemansrätten innebär. Vi har ju fått en debatt om detta, och det har t.o.m. föreslagits att allemansrätten skulle reserveras enbart för svenska medborgare. Jag tror att det är omöjligt med den typen av lagstiftning, men jag tror samtidigt att den här debatten visar hur oerhört viktigt det är att hitta nya former för att tala om för alla dem som kommer till vårt land -- och som är mycket välkomna att göra det -- att vi har denna gamla sedvanerätt som är väldigt starkt förankrad i Sverige. Ni som har rest t.ex. i södra Europa, längs Rivieran och tittat på alla kåkarna som ligger alldeles vid stranden -- ofta är det glassplitter uppe på muren, och det är nästan hopplöst att komma ner och bada --, kan förstå att de som har bott i de länderna har svårt att förstå bl.a. den svenska strandlagen och vad den innebär. Jag tror att det är oerhört viktigt, inte minst nu när vi skall få någon form av ökad internationalisering, att vi verkligen stärker vaktslåendet om den svenska allemansrätten. Jag tror att allemansrätten är en av de sedvänjor som är allra djupast rotade i den svenska folksjälen. Respekten här i landet för naturen bygger på den. Vi har fostrats i den andan. Med det här vill jag yrka bifall till vänsterpartiets meningsyttring i konstitutionsutskottet.

Fru talman! Johan Lönnroth hade vänligheten att hänvisa till mig i sitt anförande. Det gör att jag tar tillfället i akt att säga några ord om hur jag ser på de frågor som han mera principiellt berörde inledningsvis. Jag tycker att vi skall vara noga med vad vi för in i grundlagen. Grundlagen får inte bli ett slags uppsamlingsplats för alla möjliga välvilliga önskemål, som sedan blir väldigt svåra att realisera när det kommer till kritan. En särskild fara ligger i att man har för mycket målsättningsstadganden av olika slag, vilkas syften inte är klart definierade. Då hamnar vi i den situation som vi har gjort några gånger redan i riksdagen, att vi får mycket upphetsade debatter i frågan om lagstiftning som föreslås är förenlig med grundlagen eller ej, och sedan uppstår ett osäkerhetstillstånd om vad som verkligen gäller. Allemansrätten tycker jag är ett typfall. Allemansrätten är en gammal sedvanerätt, som praktiskt taget inte alls är definierad. Det skulle leda till stora svårigheter om vi, utan ett omfattande kartläggningsarbete om vad allemansrätten kan tänkas innebära, förde in denna i grundlagen. Jag tycker rent allmänt, inte bara i detta fall utan även när det gäller andra propåer, att vi skall vara mycket nogranna med vad vi kan tänka oss föra in i grundlagen. Vi skall inte få en grundlag som handlar om det jag sade vid ett slutet sammanträde i konstitutionsutskottet, dvs. en grundlag som innehåller ''ditten och datten''.
Fru talman! Jag har läst på diskussionen som föregick beslutet om strandlagen. Jag tror att det var 1952. Det gäller också beslutet om naturvårdslagen 1964. Det var denna typ av argument som anfördes av dem som inte ville skriva in allemansrätten i vanlig lag, t.ex. naturvårdslagen. Det var dåvarande högerns representant som gick emot strandlagen 1952. Jag minns inte hur det var 1964. Men det var dessa argument som användes. Ändå skrevs formuleringen om allemansrätten in i naturvårdslagen. Jag tror att det har varit viktigt för att förankra och stärka allemansrätten att begreppet faktiskt finns med i lagen -- trots att det är litet diffust vad det innebär. När vi skriver in allemansrätten i grundlagen blir det naturligtvis fråga om en formulering ungefär på samma allmänna nivå som rätten till arbete, bostad och utbildning. Begreppet finns redan inskrivet i vanlig lag, och jag kan inte se var den grundläggande skillnaden finns just på denna punkt. Varför inte skriva in allemansrätten också i grundlagen och därmed stärka dess ställning?
Fru talman! Jag kan förutse att det kan bli svårigheter redan med den kortfattade reglering som finns i naturvårdslagen av allemansrätten, om fall skulle komma upp till prövning. Om vi för in allemansrätten i grundlagen tillkommer ytterligare ett moment. Man kan hävda att viss lagstiftning som vi i vår klokhet här i riksdagen vill genomföra står i strid med bestämmelserna om allemansrätten i grundlagen. Då är det en fråga som bl.a. kan bli först och främst föremål för diskussion men också för ett utnyttjande av lagprövningsrätten. Då kan det bli knepiga tvister på ett område där sedvanerätten i realiteten har fungerat, såvitt jag förstår, tämligen bra.
Fru talman! Diskussionen om tvisterna om allemansrätten har vi redan fått och kommer att få oavsett om den skrivs in i grundlagen eller ej. Effekterna av att skriva in allemansrätten i grundlagen är att vi i debatten och tvisterna stärker de krafter som verkar för att slå vakt om allemansrätten. Jag tror inte heller att det är fel att precisera vad allemansrätten innebär, vilka rättigheter den egentligen omfattar, vilka skadestånd som kan utdömas osv. Detta kommer att tvingas fram oavsett om allemansrätten skrivs in i grundlagen eller ej.
Fru talman! Det kan mycket väl tänkas att behovet uppkommer så småningom. Vi vet inte hur stor trängseln kommer att bli i vårt kära fosterland. Men den riktiga vägen måste vara att först klara av en lagstiftning på området innan vi diskuterar att föra in allemansrätten i allmänna ordalag i grundlagen.

Fru talman! När det svensk-ryska kriget 1808--1809 Sverige och det dåvarande tsarriket Ryssland i den finska staden Fredrikshamn, eller Hamina som den heter på finska. Två alternativa gränsdragningar diskuterades vid det tillfället. Från svensk sida föreslogs Kemi älv som ny gräns mellan de båda länderna, medan ryssarna för sin del endast kunde acceptera Kalix älv. Eftersom enighet inte kunde uppnås i förhandlingarna så fick krigets segerherre, den ryske tsaren, avgöra frågan. En kurir sändes till tsareni den dåvarande ryska huvudstaden S:t Petersburg. Den ryske tsaren studerade de två alternativa förslagen på kartan, tog fram en rödpenna, drog ett streck ungefär från nuvarande Detta så kallade ''Tsarens röda streck'' skulle vara det enda alternativet som gräns enligt hans mening mellan de båda länderna. Området på ömse sidor av dessa älvar kallas för Tornedalen. Området har sedan urminnes tider haft en finsktalande befolkning, och på grund av tsarens röda streck så delades församlingar, byar och t.o.m. familjer att tillhöra två olika nationer. På grund av tsarens röda streck skapades det också en inhemsk kulturminoritet i vårt land, nämligen tornedalingarna, till vilken jag hör. Modersmålet för de flesta är fortfarande tornedalsfinska, eller ''Meän kieli'' vårt språk, som det populärt kallas. Meän kieli är även mitt modersmål, och jag har i likhet med så många andra tornedalingar bittert fått erfara bestraffning under min skolgång för att jag exempelvis under rasterna använt mitt eget modersmål. De kända tornedalsförfattarna Gunnar Kieri, Gerda Antti och Bengt Pohjanen har återgett detta i sitt författande och det har också återgetts från riksdagens talarstol av ledamöter som Ragnar Genom detta tryck från majoritetskulturen, den s.k. försvenskningen av Tornedalen, så har många tornedalingar haft problem med sin egen identitet. Det har i vissa fall gått så långt att man velat förneka sitt eget ursprung genom att byta bort traditionella finskklingande efternamn till nya svenska. Ingen organisation eller någon institution har någonsin försvarat den tornedalska kulturen och språket. Det är först nu på 1980-talet som det skett en nytändning för den tornedalska medvetenheten. Tioårsjubilerande Svenska Tornedalingarnas riksförbund -- Torniolaaksolaiset arbetar nu med utgångspunkten att tornedalingarna är en inhemsk minoritetsgrupp. En aktiv verksamhet pågår inom olika kulturområden på svenska och tornedalsfinska om, av och för tornedalingar. Den negativa självuppfattningen har nu på mycket kort tid förändrats. Allt fler tornedalingar känner stolthet över sin kultur, och en tornedalsk identitet håller nu på att formas. Vi har i vårt land två inhemska minoritetsgrupper, nämligen den samiska och den tornedalska. Till skillnad från de samiska organisationerna har STR T inte blivit erkänd som organisation för en inhemsk minoritet. Vår organisation hamnar även i jämförelse med invandrarorganisationerna i en s.k. marginell ställning. Kulturbärarna existerar och minoriteten finns, men dess offentliga existens kräver enligt min mening samhällets erkännande. I Norge finns ett likartat förhållande med två minoritetsgrupper, nämligen samerna och de s.k. kvänerna. Kvänerna är i Norge benämningen på den befolkning i Nordnorge som är finsktalande och har sina rötter i 1700 och 1800-talens Norske Kveners Forbund som minoritetsförbund och också tagit upp stöd för organisationen i statsbudgeten. År efter år har jag genom motioner under den allmänna motionstiden aktualiserat frågan om ett erkännande av STR-T. Varje år har kulturutskottet som svar på min motion sagt samma sak. Av detta kan man dra slutsatsen att kulturutskottet är inte berett att göra något för den tornedalska kulturens fortlevnad. Man är icke beredd att medverka till bl.a. tvåspråkighetens fortlevnad i Tornedalen. Jag hoppas att ej behöva uppleva den dag då man är tvungen att tillgripa ett tredje språk, nämligen engelskan, för att kommunicera mellan människor över ''tsarens röda streck''. Fru talman! Jag har icke i avsikt att yrka något, men jag vill ändock för utskottet deklarera att jag återkommer, och jag vill också uttala en förhoppning om ett annat ställningstagande från utskottets sida vid nästa tillfälle.

Fru talman! Jag vill starkt betona att om inga kraftfulla åtgärder vidtas i den riktning som jag har angett i min motion, kommer vi att bli kulturellt sett fattigare. Språket är den viktigaste kulturbäraren. Jag är inte ute efter att medverka till att Tornedalen skall bli förfinskat eller försvenskat. Vad jag vill är att Tornedalen även framdeles skall vara tvåspråkigt, och därmed också en bro i det framtida samarbetet -- en bro mellan två olika kulturer, den finska och den svenska. Det var en bra redovisning som kulturutskottets ordförande lämnade, och det är en stark skrivning i betänkandet. Men jag betraktar ändå den starka skrivningen som till intet förpliktande. Det fattas ett steg. Jag efterlyser det steg som norska stortinget har tagit gentemot kvänerna. Erfarenheterna visar att vi också i andra sammanhang har kommit efter norrmännen. Se exempelvis hur man har behandlat de samiska frågorna! Vi har många gånger kommit efter norrmännen i den delen. Vad jag kräver är helt enkelt en kompensation för den brutalitet som många svenskar utsatte tornedalingarna för på grund av skräcken för ryssen eller, som det heter i utskottets betänkande, av säkerhetspolitiska skäl.

Fru talman! Jag uppfattar det så, att det förslag som nu läggs fram skapar möjligheter för diskussioner i den här frågan. Jag tycker inte alls att man skall utgå ifrån att loppet är kört på något sätt, utan jag tror att man under nästa år kan diskutera och komma fram till en vettig lösning. Beslutet öppnar alltså för sådana möjligheter
Fru talman! Det var just dit jag ville komma, och därför är det litet märkligt att man avstyrker motionen. Man hade alltså kunnat tillstyrka motionen, för vad den vill framhålla är ju just att man skall avvakta och fatta ett beslut i dess helhet, när handikapputredningen ändå håller på att arbeta även med vissa av dessa frågor.

Fru talman! Vi behandlar nu ett betänkande från näringsutskottet som bl.a. behandlar frågor om forskning och utveckling av återvunna produkter, Jag tror att vi alla är överens om att målsättningen för hanteringen av avfall måste vara att minimera avfallets volym och innehåll av farliga ämnen. Under senare år har utvecklingen lett till att det i dag finns en mycket stor medvetenhet och vilja hos enskilda människor att göra sitt när det gäller val av förpackningar och återvinning. För ett par månader sedan överlämnade, som också Rolf L Nilson sade, förpackningsutredningen sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår ett producentansvar för förpackningar. Producenterna skall alltså få det ekonomiska ansvaret för återtagning och materialåtervinning. Systemet är tänkt att finansieras med en särskild förpackningsavgift. Materialåtervinning skall alltså vara ledstjärna för hanteringen av förpackningar. Användare skall ha ett principiellt ansvar för att medverka vid sortering av förpackningar, och en statlig avfallsavgift föreslås som styrmedel för att stimulera minskande materialanvändning, återanvändning och återvinning. Förpackningsutredningen förordar i sitt betänkande att statsmakterna skall fastställa en övergripande miljöpolicy för förpackningar och förordar vidare ett brett upplagt program som belyser återvinning av förpackningsmaterial. Utredningen lämnar också förslag till den återvinningsgrad som bör vara uppnådd för olika förpackningsmaterial vid sekelskiftet. Utskottet anser att det är mycket angeläget att det görs satsningar på forskning och utveckling avseende återvunna produkter. Det måste skapas nya avsättningsområden för återvunnet material för att avfallets volym skall kunna minimeras. Utskottet utgår, som det står i betänkandet, från att detta kommer att uppmärksammas i den kommande forskningspolitiska propositionen. Även Systembolagets roll behandlas i ett avsnitt i betänkandet. Man har en försäljning på ca 150 miljoner ölburkar per år. Det förvånar säkerligen många att detta företag i dag inte har någon återtagning av tomburkar. Man överlåter den hanteringen på den övriga handeln. Systembolaget borde enligt utskottet anse sig skyldigt att delta i återtagandet av tomburkar. Utskottet förutsätter emellertid att detta kommer att lösas med de förslag som förpackningsutredningen har presenterat. Dessa förslag har jag tidigare refererat här. Beträffande det i betänkandet behandlade förslaget om en internationell standard för returförpackningar kan jag nämna att det nyligen inom ramen för det europeiska standardiseringsarbetet har påbörjats ett arbete för en sådan standardisering. Förpackningsutredningen har också föreslagit att detta arbete skall intensifieras från svensk sida. Därmed anser man att de motionskrav som behandlas i detta avseende inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagen, utan kan betraktas som verkställda. I fråga om returpappershanteringen har det precis som på många andra områden skett en glädjande utveckling. Insamlingen av returpapper har fördubblats under den senaste 15-årsperioden, och pappersbrukens användning har tredubblats. För att denna utveckling skall få fortsätta bereds för närvarande frågan om returpapperssystemet inom regeringskansliet. Det kommer under våren 1992 att resultera i en rapport, som kommer att utgöra underlag för vidare överväganden. Motionskravet om att Sverige på det internationella planet skall verka för ökad pappersåtervinning anser utskottet får betraktas som uppfyllt. Både inom OECD och inom EG pågår arbeten med den inriktning som motionären önskar.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
Fru talman! Jag önskar få en klar markering om att regeringsskiftet inte innebär en nedprioritering av dessa frågor. Det finns, som jag sade i mitt inledningsanförande, anledning att misstänka detta med utgångspunkt i vad som står i regeringsdeklarationen. Det finns också anledning att förvänta sig att industrin reflexmässigt reagerar på kostnader, avgifter och system som antingen lägger en arbetsbörda eller en ekonomisk börda på den. På samma sätt har man reagerat mot miljömässigt väl motiverade avgifter och skatter på energiområdet. Därför vore det klädsamt med en markering från majoritetsföreträdaren om att detta är högprioriterade frågor även inom den nya regeringen.

Fru talman! Jag kan försäkra Rolf L Nilson att regeringsskiftet inte innebär någon nedprioritering av dessa viktiga frågor. Om Rolf L Nilson tar sig tid att läsa regeringsförklaringen, så hittar han nog tydliga markeringar på detta område vilka jag tror kommer att tillfredsställa honom.

Herr talman! Allting är relativt, också när det gäller detta med spelberoendet. Själv tippar jag på V65 varje vecka för 200 kr. Det innebär att jag ibland får en något hög marginalskatt. Men jag tippar frivilligt. Dessutom gör jag det med glädje, eftersom jag tycker att det är intressant. Det är säkert tiotusentals, eller kanske hundratusentals, människor som helt frivilligt deltar i olika spel. Dessa människor tycker att det för dem är en spänning, att det ger litet krydda åt den annars tyvärr oftast alltför grå tillvaron i Karin Israelsson sade, om jag uppfattade henne rätt, att ungdomar spelar ute på Solvalla. Det tycker jag är en oerhört grov anklagelse mot totopersonalen och ledningen på Solvalla. Jag hoppas att jag hörde fel. Om inte, har dessa visat en brist på yrkeskunnande som jag definitivt inte trodde dem om. Det går bra att komma med bevis i nästa replik, Karin Israelsson! Vidare talar Karin Israelsson i sin interpellation om farliga spel. Hon talar om Tipstjänst och ATG. Men vilka snabba spel skulle Karin Israelsson vilja ta bort? Det vore bra om vi kunde få besked också på den punkten. Vad sedan gäller bingo, herr talman, vill jag säga att jag aldrig har köpt en bingobricka. Men jag kan tänka mig att även bingoverksamheten har en viss social nytta. Ett antal, framför allt äldre, människor kan sitta en kväll och spela. Okej, de lägger ner litet pengar på den här verksamheten. Men de gör det frivilligt, samtidigt som de umgås socialt och pratar med varandra. Jag kan inte förstå att detta för de flesta av de här människorna skulle få negativa konsekvenser. Statsrådet är litet inkonsekvent. I svaret sägs det att det är svårt att se hur många det är som är drabbade när det gäller spelmissbruket. Men sedan säger statsrådet att det rör sig om väldigt många. Men om det nu rör sig om väldigt många människor, varför görs då så litet från statens sida? Enligt Karin Israelsson görs ju här uppenbarligen mycket litet. Jag tycker att det hela inte riktigt går ihop. I all verksamhet som människor sysslar med finns det väl alltid någon som missbrukar, någon som inte klarar situationen. Men varför skall man initiera och föreslå inskränkningar för de 99,5 % av medborgarna som trots allt hyggligt klarar dessa saker? Politikerna har ingenting med detta att göra, tycker jag.
Herr talman! Sten Andersson i Malmö, som är väldigt initierad i fråga om bingo, har tydligen aldrig besökt en bingohall som öppnar kl. 10.00 på morgonen och där man kan sitta till kl. 00.00 på natten. Här handlar det inte om någon enstaka bricka utan om spel som ständigt upprepas. Insatsen kan uppgå till 10 000--12 000 kr. under ett dygn. Det är den här typen av bingospel som vi anser är farlig. Visserligen har jag fått brev från människor som på kvällsbingo har spelat bort både hus och hem. Den sociala gemenskapen saknas helt och hållet i dessa sammanhang. Det enda man får höra är att man skall vara tyst. Och om en vinst utfaller är misstron väldigt stor. Misstanken finns att man har påverkat spelet, så att det blir fel person som får vinsten. Av Sten Anderssons inställning att döma accepterar han att spelandet spelar en allt större roll vad gäller människors intressen. Också Orwell hade med i sin framtidsvision, när han skrev boken 1984, det stora världsspelet som gav krydda. Sedan kunde människor hanteras på vilket sätt som helst. Så var det också, i och med den vinst som fanns i framtiden. När det gäller dem som spelat på trav har jag en artikel från Dagens Nyheter här. Det gäller en man som har spelat på bingo och som har fått behandling för sitt spelberoende. Den här mannen är 33 år gammal. Han började att spela vid 15 års ålder och har prövat det mesta -- bingo, roulett, tips, poker, hästar och enarmade banditer. Såvitt jag förstår måste man när det gäller spel på hästar vara där hästar springer. Jag har mött ett stort antal personer som före 18 års ålder har spelat på trav, och jag har även mött personer som borde vara initierade, men som inte varit medvetna om att det finns en 18-årsgräns när det gäller spelande. Varje gång den här typen av debatter förekommit har spelbolagen, det vet jag, gått ut med förnyad information till sina spelombud just om 18 årsgränsen. Därför tycker jag att den här debatten har en viktig uppgift i och med att vi påminner varandra om den här 18-årsgränsen. Uppenbarligen är den inte alltid aktuell i alla sammanhang. Att spelandet och inkomsterna från spelandet så att säga tar över och man därmed tillåter unga, barn, att spela tycker jag är helt felaktigt. Jag hoppas att Sten Andersson instämmer i detta.

Herr talman! Jag anser nog att läroplanen ger besked om mediekunskap. Men jag kan hålla med Ulla Pettersson om att den i viss mån är vag och otydlig, och det gäller i och för sig helheten. Det finns många viktiga delar i läroplanen som kunde uttryckas tydligare och mer direkt. Att läroplanen rent allmänt skall bli tydligare är också en ambition som jag kommer att uttrycka i de direktiv som jag skall ge. Utifrån den form som läroplanen i dag har anser jag dock inte att mediekunskapen behandlas sämre än andra viktiga områden. Jag påpekade att riksdagen har fattat beslut om en mål och resultatstyrd skola. Det var snarast en vädjan till riksdagen om förståelse för att vi inte kan gå in i detaljer. Jag är ganska engagerad när det gäller dessa områden och skulle därför kunna lägga fram tio rätt bra idéer om vad man ute på skolorna skulle kunna göra för att få någon ordning på det här. Men om vi nu har beslutat om decentralisering, vilket jag tror är en mycket bra väg, skall man avhålla sig från att genomföra nya idéer tills det har bevisats att det här systemet inte fungerar. Om vi nu skall ha en mål och resultatstyrd skola, kan varken jag eller riksdagen gå in och i detalj säga vad som skall göras, utan vi får hålla oss till att formulera mål och mer allmänna anvisningar. Ulla Pettersson tog upp läromedlen. Det är korrekt att det kan råda brist på läromedel. Det är emellertid lätt att i alla sammanhang skylla på att det är bristen på läromedel som gör att man inte kan bedriva den här undervisningen. Jag har tagit del av en annan rapport om medieundervisningen. Om det är någonting som vi har mängder av runt omkring oss och som man som någorlunda välutbildad och allmänbildad vuxen kan föra intressanta och fördjupade resonemang kring, så är det just sådana medier som TV, radio, tidningar osv. Man kan inte bara säga att det är så ont om läromedel. Det finns i en del sammanhang en så pass stor brist på undervisning i detta ämne att det är ett ganska svagt argument även om vi måste sträva efter att få fram bra läromedel. Ulla Petterson säger att högskolorna har arbetat olika och på en del ställen mindre bra och frågar om det kan vara tillfredsställande. Nej, det är självfallet inte tillfredsställande. Å andra sidan tror jag att denna variation ändå leder till att en del blir mycket duktiga och engagerade och att dessa kunskaper sprider sig. Det tror jag är mycket bra. Jag vet inte vad som slutligen kommer att stå i läroplanen. Men i de direktiv som regeringen ger kommer mediafrågorna att anges tillsammans med andra mycket viktiga områden, och jag tror inte att det kommer att råda någon tvekan om att man kommer att diskutera hur man skall precisera detta område i den slutliga läroplanen. Jag uppfattar detta ämnesområde som övergripande. Det måste med nödvändighet ingå i mer än ett ämne, om vi nu ser till de traditionella skolämnena. Det handlar om två olika saker. Det ena är undervisning om media och hur media arbetar, det andra, där det också finns en uppenbar brist på undervisning i skolan, är förmågan att knyta an till vad som sägs och händer i media. Det finns mycket, inte minst i Stigbrands utredning, som visar på att eleverna lever i en värld och lärarna i en annan. Eleverna upplever det som händer i media, film och mycket annat, som oerhört aktuellt. Det är litet sorgligt när skolan inte har förmåga att ta tag i det intresset och använda det. Som jag ser det kommer media in i många olika sammanhang. Jag tror också att det behövs ett utvecklingsarbete på detta område. Det vore därför bra om man i läroplansarbetet ägnade detta litet omtanke. Jag ser fram emot den debatt som jag utgår ifrån att läroplansarbetet kommer att innebära där olika aktörer deltar i diskussioner om bl.a. mediekunskapens roll men även andra ämnens funktion i skolan.